Fru talman! Mikael Damberg har frågat mig om jag avser att ta något initiativ med anledning den ökande kostnadsbilden för landets studenter som bor i studentrum samt hur jag ställer mig till kritiken från landets studentorganisationer och studentbostadsförvaltare gällande fastighetsavgiftens utformning. Bostadssituationen för landets studenter är en mycket viktig fråga för regeringen. Boverket fick därför under 2009 i uppdrag att göra en översyn av studenternas bostadssituation. Uppdraget redovisades i rapporten Student söker bostad, som inkom i januari 2010. Boverket har inte kunnat påvisa en enskild faktor som skulle kunna lösa bostadsbristen för studenter. Däremot finns det flera faktorer som kan förbättra bostadssituationen. Boverket föreslår bland annat att lärosätena bör få rätt att tillhandahålla bostäder, en översyn av fastighetsavgiften för korridorrum och att man kan införa vissa lättnader i Boverkets byggregler för studentbostäder. Vid terminsstart, då efterfrågan på bostäder är som störst, bör man även eftersträva att utnyttja det befintliga beståndet på ett bättre sätt. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen har sedan 2006 vidtagit ett antal åtgärder för att skapa långsiktigt stabila spelregler för bygg och bostadsmarknaden. Arbetet med att få till stånd en fungerade bostadsmarknad för studenter och övriga hushåll fortsätter. Utgångspunkten är att flera olika faktorer måste samverka för att skapa en bättre bostadssituation för landets studenter. Frågan om fastighetsavgiftens utformning för studentbostäder ska ses i detta sammanhang.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är den situation som de 30 000 studenter som runt om i Sverige bor i studentkorridor lever i och de effekter som regeringens införande av fastighetsskatten som en kommunal avgift har fått för dem. Jag vill ändå börja i en annan del av svaret. Precis som statsrådet säger och skriver i svaret påstår regeringen att bostadssituationen för landets studenter är en viktig fråga för regeringen. Man kan fundera på vad det betyder eftersom man kan studera de fyra årens verksamhet och vardag och se att det har blivit väldigt lite leverans under dessa fyra år. Det är bra att regeringen har bett någon utreda detta och att titta på en översyn. Förslagen har kommit tillbaka. Vi återkommer till den diskussionen lite senare. Men om man tittar på det dramatiskt minskade bostadsbyggandet av både hyreslägenheter och, framför allt, studentlägenheter i Sverige blir det underkänt för regeringens bostadspolitik när det gäller studenter. Bara i Stockholmsregionen, som jag kommer ifrån, är det noll nyplanerade studentlägenheter under fyra år. Ändå har vi just nu de största ungdomskullarna på länge som söker in till universitet och högskolor runt om i Sverige. Jag jobbar med högskolefrågor dagligdags, och jag ser och möter studenter som faktiskt i dag tackar nej till studieplatser runt om i Sverige därför att de inte vet hur de ska klara sitt boende. Det är inte acceptabelt. Det är farligt för Sverige och det är en farlig politik att låta det ske på det sätt som har skett under de här fyra åren. Det får föras till bokslut Odell att det har varit fyra förlorade år. Låt oss gå vidare till svaret. Mats Odell konstaterar där att Boverket bland annat föreslår att lärosätena bör få rätt att tillhandahålla bostäder. Man hade ju chansen för bara någon vecka sedan att föreslå detta i det förslag som lades fram till regeringen om självständiga lärosäten. Men detta väntar på fortsatt översyn; det är inte klart än. Det är obegripligt. Man borde ha blivit färdig med detta, för många universitet och högskolor runt om i Sverige skulle vilja ta ett ökat ansvar för bostadsbyggandet. Det är en enkel åtgärd, men regeringen misslyckades också med det. Det blir i stället fortsatt översyn och utredning av det. Det står i svaret att Boverket har föreslagit en översyn av fastighetsavgiften för korridorrum. Det vet jag också att de har föreslagit. Det finns även många andra som vill ta bort den. Regeringen konstaterar att rapporten för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Jag noterade också att Mats Odell har varit ute och krävt att man ska göra förändringar i den här delen. Jag vill fråga Mats Odell om detta rakt på sak. Jag tycker att det är fullständigt orimligt att man har en fastighetsskatt som har blivit en kommunal avgift som drabbar studentkorridorsboende på det sätt som det gör. Det betyder i dag att ett rum i en studentkorridor utan vare sig toalett, dusch eller kök beskattas och belastas på samma sätt som en femrummare på Strandvägen. Det är inte rimligt. Jag undrar vad Mats Odell egentligen tycker om detta. Jag har noterat att han har skrivit artiklar i vissa tidningar runt om i Sverige där han säger att det ska avskaffas. Ska det avskaffas? Mats Odell skriver i sitt svar att frågan för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Men, fru talman, på vårt bord finns också ett svar från samma departement där Anders Borg skriver att det inte finns några planer på att ompröva detta. Det är samma departement - Finansdepartementet - som ger två olika svar till riksdagen under samma dag. Det är lite pinsamt att regeringen inte kan komma fram till en gemensam ståndpunkt. Jag välkomnar om Odell stannar kvar till debatten med finansministern. Du kan behövas i den debatten, verkar det som.

Fru talman! Jag anmälde mig till debatten eftersom man kan se på det här på olika sätt runt om i landet. Det handlar om den orättvisa fastighetsavgift som finns på studentkorridorer. Det finns stora städer som Stockholm och det finns lite mindre högskoleorter som Skövde. De kämpar på för att ge en bra miljö för sina studenter och så vidare. I Skövde blir avgiften ännu mer orättvis, tycker jag. Den är naturligtvis orättvis här i Stockholm också. Över huvud taget är fastighetsavgiften orättvis eftersom slott och koja numera beskattas lika. Det är alltså samma avgift på de små rum som studenter bor i som delar gemensamhetsutrymmen, kök och andra utrymmen, med andra studenter som det är på de stora husen i Danderyd. Det är väldigt orättvist. Det slår väldigt fel, bland annat för studenter i Skövde. Skövdebostäder, det kommunala bostadsbolaget i Skövde, har ungefär 850 studentbostäder i Skövde. Sedan finns det naturligtvis andra som också har studentbostäder. Man kan välja om man vill bo i korridor eller egen lägenhet, men just de som bor i korridor har alltså samma avgift. Precis som Mikael Damberg påpekar finns det en stor spricka i regeringen eftersom ni två statsråd lämnar så olika svar på frågan om den här avgiften ska tas bort eller inte. Det verkar som om bostadsministern har fattat detta nu. Vi har om och om igen talat om hur det slår fel och hur detta är fel mot studenterna. Nu har bostadsministern fattat det. Men än så länge har Anders Borg inte fattat det här. Eftersom vi senare i dag ska ha en debatt med Anders Borg om samma fråga kan det kanske vara bra att bostadsministern skickar med sina synpunkter via oss, så kan vi framföra dem. Om nu inte bostadsministern har lyckats i sin förhandling med finansministern kan vi framföra till finansministern hur orättvist detta är. Det är naturligtvis tragiskt att ni inte kan komma överens i regeringen. Det är ju så inom många områden att ni har ett sken utåt av att ni är överens, men i själva verket är det stora sprickor i väldigt många politiska frågor. Det här är ju en sådan. Det här slår allvarligt mot studenterna i Skövde, i Malmö, i Lund, i Stockholm och överallt. Jag vurmar naturligtvis för de små högskoleorterna och vill att det ska vara bra villkor för de studenterna. Det är beklämmande att det ska vara så höga avgifter för de här rummen. Jag vill ha ett svar i dag. Vad ska vi ställa för krav på finansministern senare i dag? Eftersom bostadsministern inte vet hur han ska nå fram kan vi framföra de kraven åt honom.
Herr talman! Låt mig först säga i den här delen att mitt och finansministerns svar hänger ihop så till vida att vi bägge säger att det här är en fråga som bereds för närvarande. Vi studerar den här frågan. Vi tittar på vad som är möjligt att göra inom en ansvarsfull ekonomisk politik. Jag delar Mikael Dambergs oro för studentbostadssituationen. Vi har också satt i gång ett analysarbete för att se vad som kan göras, precis som jag säger i interpellationssvaret. Jag tror att det går att göra saker i kommunerna när det gäller tillfälliga bygglov. Jag tror att Boverket på myndighetsnivå kan bidra genom att sänka byggkraven för boenden som rör ungdomar och studenter. Det gäller parkeringsplatser till exempel. Det är orimligt att tänka sig att man i ett studentboende ska ha samma krav på det som man har i ett område med barnfamiljer, för att nämna ett sådant exempel. Det är saker som identifieras nu i den rapport som myndigheten har tagit fram på uppdrag av regeringen. Jag är också glad att Mikael Damberg ställer de här frågorna. Det antyder nämligen, herr talman, att han är beredd att gå längre än De rödgröna så här långt har velat göra. Man föreslår visserligen sänkt fastighetsavgift för hyresrätter och borätter, men jag har inte kunnat uppfatta att det är skattesänkningar som på något sätt särskilt kommer studentbostäder till godo. Rätta mig gärna om jag har fel på den punkten! Socialdemokraterna och De rödgröna har ju inte något särskilt recept för fler studentbostäder utöver de byggsubventioner för hyresrätter som man föreslår. Förutom att jag är kritisk till byggsubventioner, som ju har fått hela vår bostadsmarknad att hamna snett, menar jag igen att de belopp som ni har avsatt är alldeles otillräckliga för att nå dit ni skulle vilja komma. Ni avsätter 500 miljoner nästa år. Jag vet att man vill att det ska räcka till 20 000 hyresrätter framöver. Låt oss ta halva det antalet för att göra en snäll beräkning. Det skulle med er politik betyda att den som bygger en hyresrätt eller en studentlägenhet får 50 000 kronor för det besväret. Subventionen är också behäftad med särskilda energikrav och hyresreglering. Det räcker kanske till två eller tre kvadratmeter bostadsyta, och det, herr talman, tror jag inte räcker för att påverka den som ska investera. Jag tror att de rödgröna subventionerna är skadliga för de förväntningar som nu finns på byggmarknaden, men de är paradoxalt nog alldeles otillräckliga också för det som De rödgröna hoppas att uppnå.

Herr talman! Ibland brukar regeringen vilja slå ihop två interpellationer för att kunna svara på dem samtidigt. Den här gången hade jag velat att vi slog ihop två svar från regeringen, eftersom de svar som ges från två olika ministrar på samma departement inte hänger ihop. Det är ganska fantastiskt faktiskt att man i den ena delen av Finansdepartementet inte verkar veta vad den andra delen gör. Mats Odell säger att de här svaren hänger ihop. I någon mening hänger de ihop eftersom de behandlar samma fråga, så mycket kan jag ge rätt. Men sedan säger han att båda talar om att ärendet bereds för närvarande. Var då någonstans? Läs finansministerns svar! Står det att frågan om fastighetsavgiften bereds för närvarande i Regeringskansliet i Anders Borgs svar? Det gör det inte. I hans svar står det: I nuläget har jag därför inte för avsikt att se över systemet med fastighetsavgift för studentbostäder. Det är någonting annat. Jag förstår att ni har lite kommunikationssvårigheter. Vi tar gärna debatten senare med Anders Borg. Jag tror att han kommer att bli jätteglad för det svar som du har givit här. Han kommer nog inte att bli lika glad på att du har skrivit som du har gjort i det här svaret. Men det är en debatt som vi gärna tar senare med Anders Borg. Jag skulle vilja uppmana bostadsministern att faktiskt vara med i debatten senare i dag. Du skriver ju artiklar. Du skriver artiklar som innehåller precis det De rödgröna vill. Avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder! Det är inte rimligt att till exempel ett korridorrum kostar 1 272 kronor per år i fastighetsavgift när en femrummare kostar lika mycket. Det står i Göteborgs-Posten. Det är jättebra. Det är exakt det vi säger också. Det finns en rödgrön överenskommelse, Mats Odell, om att det här är fel. Nu finns det alltså ett väldigt tydligt besked till landets alla studenter, de 30 000 studenter som bor i studentrum i dag, men också de tusentals studenter som drömmer om ett studentrum framöver, att det finns ett alternativ som tar den här frågan på allvar och har ett svar inför den 19 september. Om jag sedan ska gå över till investeringsstödet, som återkommer hela tiden därför att Mats Odell inte vill tala om den här frågan. Jag förstår det. Det är lite besvärande att han inte har något stöd i regeringen för sina egna tankegångar. Med de opinionsundersökningar som finns just nu är det inte heller säkert att de åsikterna kommer att finnas kvar över huvud taget i Sveriges riksdag framöver, eftersom vi inte vet om Kristdemokraterna finns kvar i riksdagen. Men det är en annan debatt. Om vi hoppar över till frågan om investeringsstödet är det faktiskt så att det är 500 miljoner kronor som vi riktar första året. Sedan byggs det ut, precis som jag hoppas att Mats Odell har läst på, till att bli 900 miljoner. Vi har inte tagit ställning till hur det ser ut år tre, år fyra och år fem. Vi har ju erfarenheter av ett investeringsstöd. När du tog bort investeringsstödet, vad hände då med byggandet av hyreslägenheter och studentlägenheter? Du kan ju svara på den frågan. Vad hände med byggandet av studentlägenheter och hyreslägenheter när du avskaffade investeringsstödet? Det minskade väldigt kraftigt. Själva poängen med ett riktat investeringsstöd är att det inte ska ges till alla hyreslägenheter. Det är inte poängen, Mats Odell. Poängen, Mats Odell, är att det ska ges till dem som bygger lägenheter med rimliga hyror och med klimatsmarta lösningar. De får del av investeringsstödet, inte alla andra. Det är smart politik för att få i gång ett bostadsbyggande där marknaden inte levererar på det sätt den ska. Men jag vill återkomma till frågan. Vad tycker Mats Odell? Är det som Göteborgs-Posten skriver att regeringen vill avskaffa fastighetsavgiften för studentbostäder? Är det som Mats Odell säger att ni två har en gemensam uppfattning, att frågan just nu bereds i Regeringskansliet, eller kan det vara så att det är finansministern som har rätt som säger att han inte har för avsikt att se över systemet med fastighetsavgifter för studentlägenheter? Det vore roligt, herr talman, om vi kunde få ett rakt och entydigt svar på dessa frågor.
Herr talman! Som i så många andra frågor får vi alltså olika svar från regeringen. Det visar en tydlig spricka mellan finansministern och bostadsministern. Finansministern svarar att han i nuläget inte har för avsikt att se över systemet med fastighetsavgifter på studentbostäder, och bostadsministern har en helt annan uppfattning. Han tycker som vi rödgröna, nämligen att det här är en alldeles för orättvis avgift och att det är fel att den finns. Det är fråga om gemensamhetsutrymmen som man använder tillsammans, och det är många saker som inte går att jämföra med andra bostäder. Boverket har i en rapport föreslagit att varje studentkorridor ska beskattas som en bostad i stället för att som nu ta ut en avgift för varje rum. Det skulle vara mycket smartare, och det skulle hjälpa varje student. Det skulle innebära en skattelättnad på upp till tusen kronor för varje studentrum. Tänk vad bra det skulle vara för landets studenter och ungdomar som faktiskt behöver lite hjälp nu. Vi behöver satsa på ungdomarna, vi behöver ge dem jobb och utbildning och vi behöver ge dem bra bostad - inte minst när de studerar. Därför är regeringens politik för ungdomar så orättvis. Man tänker inte på att satsa på ungdomarna. Jag uppmanar Mats Odell återigen att antingen skicka med budskapet genom oss eller, precis som Mikael Damberg, vara med i debatten i eftermiddag med finansministern. Det är alldeles uppenbart att ni inom samma departement har två olika uppfattningar. Det är missvisande, upprörande och synd för landets studenter. Ni borde lyfta fram studenterna och ungdomarna mer än vad den här regeringen nu gör.
Herr talman! Mats Odell återkommer till frågan om investeringsstödet för hyresrätter, som vi diskuterade i den tidigare interpellationsdebatten. Det är precis som Mikael Damberg säger, nämligen att investeringsstödet ska byggas ut. Det är fråga om 500 miljoner första året och 900 miljoner andra året. Jag vet inte vad Odell får siffran 50 000 kronor per lägenhet från. Jag vet inte hur han har räknat ut den. För en student är 50 000 kronor mycket. Hur som helst; summan i sig känner inte jag till. Jag vet inte om Mats Odell vet mer om vår politik än vad jag vet, men det verkar lite kännetecknande för hur regeringen och regeringens representanter agerar. Man har fokus på oss i oppositionen men abdikerar från sitt ansvar som regering. Frågan vad regeringen vill när det gäller fastighetsavgift för studentkorridorer har ställts i debatten. Frågan bereds. Vi får höra olika besked. Odell vill se över fastighetsavgiftens utformning. Borg vill inte se över utformningen. Då bereds frågan. Jag antar att det då blir en diskussion mellan Odell och Borg. När är ni klara? När får vi besked? Kommer ni att kunna ge besked innan valet till alla studenter? Hur går det med beredningen?
Herr talman! Vad hände med bostadsbyggandet när jag tog bort bostadssubventionerna, frågade Mikael Damberg. Ja, det var tydligen kraftfulla åtgärder. Byggandet gick ned kraftfullt, inte bara i Sverige utan också i Norge, Finland, Danmark, Tyskland och i andra länder. Det sammanföll nämligen med en global finanskris som gjorde att det inte gick att få lån vare sig för dem som skulle bygga bostäder eller för dem som skulle köpa bostäder. Jag vet att ni i oppositionen vill bortse från krisen och skylla på att regeringen drog åt handbromsen för all ekonomisk aktivitet, inklusive byggandet i Sverige. Så är det helt enkelt inte. När det gäller vad som händer på Finansdepartementet i fråga om studentbostäder har jag tillsatt en statssekreterargrupp som består av fem statssekreterare. Den leds av min statssekreterare Dan Ericsson, som nu studerar denna fråga. Här finns statssekreterare från alla relevanta inblandade departement. Det arbetet pågår sedan en bra tid tillbaka. Finansministerns roll är inte att nu ta ställning till sådana förslag. Vi har samordnat bägge svaren. Finansministerns roll är att ta ställning när fackministrarna kommer in med färdiga förslag. Att han för närvarande inte har några förslag på området är naturligt eftersom det är jag som bereder frågan. Frågan kommer så småningom in i en process som ska mynna ut i vad Alliansen vill göra på området, nämligen i Alliansens gemensamma valmanifest. Så ser tidtabellen ut. Sedan pågår inom vår allians, liksom inom er allians, arbete i de olika partierna inför valmanifesten. Jag antar att ni kommer med ert eget valmanifest inför valet, och vi kommer med ett. Jag har lett en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna som har jobbat med trygghet, tillväxt - välfärdsfrågor. Det handlar om jobben, företagande, bostäder och annat. Där har vi fört fram ett antal förslag som bland annat handlar om bosparande för unga och konkreta förslag på hur vi kan få fram fler studentbostäder. Jag har skrivit artiklar om detta, bland annat tillsammans med ledningen för HSB i Sverige och HSB i Stockholm. Vi har gemensamma uppfattningar om detta. Det här gör jag för att påverka också det som ska bli Alliansens slutliga valmanifest. Så ser det ut, herr talman. Det är en naturlig process i en demokrati där man inför ett val arbetar på olika sätt för att främja det man tror på. I det här fallet är det alldeles uppenbart att det i allra högsta grad pågår ett arbete i en statssekreterargrupp på Finansdepartementet. Det arbetet kommer så småningom upp för en helhetsbedömning på Finansdepartementet. Så småningom kommer det att koka ned till ett mycket offensivt och bra valmanifest för Allians för Sverige inför det kommande valet. Det är något som jag ser mycket fram emot.

Herr talman! Först och främst är det intressant att höra finansmarknadsminister Odell diskutera att när investeringsstödet för byggandet av hyresbostäder togs bort rasade bostadsbyggandet. Då är vi överens om den beskrivningen. Det är bra. Men byggandet rasade redan innan finanskrisen. Du har ett litet problem med din argumentation, nämligen att finanskrisen faktiskt slog till efter det att det började rasa i byggandet. När krisen väl var ett faktum, fanns det inte ännu större behov av att stimulera byggandet av hyreslägenheter när det var svårt att klara lånefrågorna i en finanskris? Det är ett märkligt resonemang från ministerns sida när han säger att när det nu blir ännu svårare att bygga hyreslägenheter ska stödet tas bort. Då byggs verkligen inte några hyreslägenheter i vårt land. Bostadsbristen ökar i fler kommuner, och unga människor får ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden. Ministern har ett intressant resonemang om att finansministern inte ska ta ställning i frågan. Det ser inte riktigt ut så i svaret från finansministern. Sedan säger minister Odell att ni har samordnat svaren. Men i ditt svar sade du att en översyn av fastighetsavgiften bereds för närvarande medan i finansministerns svar framgår att han inte har för avsikt att se över systemet för fastighetsavgifter för studentbostäder. Då kvarstår att så länge ni dividerar i frågan och inte kan komma överens om en gemensam ståndpunkt är det faktiskt Anders Borgs politik som gäller i regeringen. Det är tydligt. De rödgröna har ett besked till de 30 000 studenter som bor i studentkorridor utan dusch, kök och med kanske bara gemensamhetsutrymmen. De ska inte betala samma fastighetsavgift som för en femma på Strandvägen. Det är ett klart och entydigt besked från de rödgröna partierna. Vi vill satsa på studenterna, och vi vill öka bostadsbyggandet. Den här regeringen gör inte mycket. Byt ut regeringen den 19 september.

Herr talman! Investeringsstödet avvecklades 2007. Det var då beslutet fattades. Det var innan finanskrisen. Även om det hade varit samtidigt som finanskrisen var det så att bara det faktum att regeringen aviserade beslutet gjorde att det blev stopp på en mängd byggprojekt. De planerade byggprojekt som skulle genomföras runt om i landet, inte minst i Stockholmsregionen, stoppades eftersom man förstod att man inte skulle få investeringsstödet. Historien visar att investeringsstödet har varit lyckosamt, för det ledde under många år till att det byggdes. Även historien ger investeringsstödet rätt, oavsett hur man kalkylerar med siffror om framtiden. Jag skulle vilja tacka för beskedet om statssekreterargruppen som bereder frågan under Odells ledning. Det var ett konkret besked, och det vill jag tacka för. I övrigt har vi inte fått så mycket besked, men här fick vi faktiskt ett konkret besked. Beskedet är också att er beredning ska vara klar tills valmanifestet presenteras, och det är en del av förhandlingarna inför valmanifestet. Då skulle jag bara vilja önska Mats Odell lycka till i de förhandlingarna. Om olyckan skulle vara framme och vi fick en borgerlig regering efter valet vore det bra om den här fastighetsskatten ändå kunde avvecklas och att Mats Odell fick framgång i valmanifestet. I samma veva skulle man också kunna önska Odell framgång i förhandlingarna om flyttskatten, för där verkar Odell ha en annan uppfattning än övriga regeringen, även om han nu accepterar den under galgen. Men det bästa och säkraste sättet att bli av med fastighetsavgiften för studentkorridorer är att välja en annan regering som har ett klart besked.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att peka på hur arbetet går till inom ett regeringskansli. I fackdepartementet, som man ändå får benämna Finansdepartementets boenhet som jag har ansvar för, bereder vi frågor som sedan förs upp till en gemensam beredning där det tas ställning till dem, inklusive av Finansdepartementets budgetavdelning. Det här känner ju ni till som representerar ett parti som har haft regeringsmakten alldeles för länge. Det är inga konstigheter. Nu säger Mikael Damberg att det här bromsar in och att ni skulle ha gasat på i krisen. Jag kan säga att med 500 eller till och med 900 miljoner hade du aldrig fått byggherrar att sätta i gång byggen med en så oerhört mörk relief som vi har haft under finanskrisen. Det är inte realistiskt att ha en sådan uppfattning. Tvärnit 2007 stämmer inte alls. Det som hände var att alla visste att de där subventionerna skulle försvinna. Vi fick då någonting som jag tror att herrarna, och även Monica Green, minns och har diskuterat, nämligen de drygt 6 000 så kallade Odellplattor som färdigställdes i november-december 2006 för att hamna i den statistiken. Det blåste upp statistiken. Om vi flyttar över dem till 2007 i stället var det alltså ingen dip som skedde då, utan den kom under 2008 och 2009. Ni kan gärna titta i statistiken. Jag vågar påstå att vi har haft en finanskris som har skapat en tvärnit i byggandet, inte bara i Sverige utan i resten av den industrialiserade världen. Nu ser vi framåt. Tyvärr är det förslag som ni har inte realistiskt, för det är samma döbelnsmedicin som svensk bostadspolitik har tagit i stort sett sedan andra världskriget. Under de senaste 25 åren har det byggts hälften så mycket i Sverige som i våra nordiska grannländer.